Herr talman! Matilda Ernkrans har frågat mig när jag avser att ta initiativ till att stödet till ensamstående föräldrar i form av särskild föräldrapenning förbättras. Ensamstående föräldrars situation ser olika ut, och det kan finnas behov av hjälp och stöd när föräldrarna av olika anledningar inte kan ta hand om sina barn. Det finns flera sätt att stödja ensamförälderhushållen, och stödet inom familjepolitiken till ensamstående föräldrar har byggts ut under åren. Som exempel kan nämnas att de tio så kallade pappadagarna inom den tillfälliga föräldrapenningen kan tas ut av annan än fadern i vissa situationer. Jag har ett flertal gånger i riksdagen redogjort för att ensamstående föräldrars situation är en fråga som är mycket angelägen i regeringens arbete, och jag anser att denna grupp behöver stöd i vissa situationer. Det är därför viktigt att en ensamstående förälder som till exempel blir sjuk och därför inte kan ta hand om sitt barn inte ska hamna i en sämre situation än i en familj där det finns två föräldrar. Regeringen kommer därför, precis som Matilda Ernkrans skriver i sin interpellation, att under våren 2009 återkomma med ett förslag som stödjer ensamstående föräldrar i vissa situationer. Förslaget bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Herr talman! I december fattades beslut här i kammaren om budgeten för 2009. Det var en borgerlig regering som hade lagt fram budgeten, och det var en borgerlig majoritet i den här kammaren som fattade beslutet. I december hade 50 000 människor varslats. Vi kunde konstatera att vi var inne i en jobbkris. Trots detta lämnade den borgerliga regeringen ett tomt blad när det gällde den ekonomiska familjepolitiken. Då, och än mer nu, hade Sverige och Sveriges barnfamiljer behövt en ambitiös familjepolitik som investerade Sverige ur jobbkrisen. Barn växer, Göran Hägglund, och behöver nya kläder och skor även under en jobbkris. Men i december månad lämnade den borgerliga regeringen med Göran Hägglund i spetsen ett tomt blad när det gällde den ekonomiska familjepolitiken. Jag frågar mig: Hur kommer det sig att ni klarar av att sänka ersättningen inom de familjepolitiska stöden men inte att stödja barnfamiljers konsumtion genom exempelvis höjda barnbidrag som ett sätt att komma igenom jobbkrisen? Hur kommer det sig att ni klarar av att skapa Nordens sämsta a-kassa som tvingar familjer och barn från hus och hem i arbetslöshet? Det här klarade ni av innan och oberoende av finanskrisen, men ni klarar inte av att rädda jobben i välfärden - barnskötarna, förskollärarna, fritidspedagogerna och lärarna. Och hur kommer det sig att ni klarar av att låna 15 miljarder till skattesänkningar för redan välbeställda men inte att genomföra det enda lilla pennstreck som fanns på det här tomma arket, nämligen ert löfte om att införa en särskild föräldrapenning för ensamföräldrar? Om man blir sjuk under sin föräldraledighet skulle man ha möjlighet att lämna över sina föräldradagar till någon annan som vårdar barnet i ens ställe. Inte ens detta enda lilla detta pennstreck, detta löfte, som jag är mycket glad över att det fanns eftersom det i alla fall gav någon form av besked, klarade man av att genomföra. Statsrådet Hägglund säger nu här att det håller på att beredas i Regeringskansliet. Ni har inte aviserat någonting om när det här kommer till riksdagens kammare. Det finns inte ens en departementsskrivelse framtagen, vilket är brukligt innan man levererar en proposition till den här kammaren - för jag antar att det är den här kammaren som ska ta beslutet om en särskild föräldrapenning. Nu är vi inne i maj månad. Jag undrar: Hur länge ska ensamföräldrarna behöva vänta på att ni genomför detta enda lilla löfte inom den ekonomiska familjepolitiken?
Herr talman! Matilda Ernkrans fråga till mig i interpellationen handlar om när vi skulle komma med förslag i det här avseendet. "När avser socialministern att ta initiativ till att stödet till ensamstående föräldrar i form av särskild föräldrapenning förbättras?" var frågan. Mitt svar har varit att vi kommer att lägga ett förslag under våren som riksdagen ska ta ställning till och som kommer att träda i kraft den 1 januari 2010. Det beskedet gäller självfallet. Matilda Ernkrans gör en beskrivning av tiden som har gått sedan december förra året som naturligtvis är ytterligt selektiv. Matilda Ernkrans torde veta att hela världen har drabbats av en kris som tillhör det ovanliga slaget, tack och lov, men som också naturligtvis slår hårt mot ett litet, exportberoende land som Sverige. Det drabbar vårt land i många olika avseenden, och vi har en tung tid framför oss. Vi vet inte hur länge den kommer att vara eller hur djup den blir. Likafullt är det så att regeringen i höstens budget föreslog en lång rad förbättringar på välfärdens område. Vi har presenterat förslag som innebär att vi har en rejält expansiv budget i år, kanske den mest expansiva inom OECD-området. Det här vet Matilda Ernkrans. Den fråga som hon ställe i sin interpellation handlade om när jag kommer att ta initiativ. Initiativet har tagits. Inom kort kommer en proposition att överlämnas till riksdagen, och sköter riksdagen sitt kommer detta att vara genomfört den 1 januari 2010.

Herr talman! Det känns om inte betryggande så i alla fall skönt att få beskedet av ansvarigt statsråd Göran Hägglund att han tänker lämna en proposition till riksdagens bord när det gäller den särskilda föräldrapenningen. Vi som har väntat på den här propositionen ända sedan i höstas när det var det man aviserade i budgetpropositionen väntar väl lite till och ser om det kommer ut något den här gången från Regeringskansliet. Det jag kan känna mig lite frågande inför är som sagt att det inte ens finns en departementsskrivelse i den här frågan ännu. Ändå hävdar ministern att den här propositionen kommer att hinna läggas på riksdagens bord. Vi är inne på mitten av maj redan nu, men man kanske kan trolla med knäna från regeringens sida. Faktum kvarstår ändå att ni under december månad när 50 000 människor hade varslats och vi var inne i en djup jobbkris valde att lämna ett tomt blad när det gäller den ekonomiska familjepolitiken. Det finns ju ganska många områden där som skulle hjälpa Sverige att ta sig ur den här jobbkrisen och inte minst se till så att familjer med barn kunde konsumera mer, vilket kanske är att föredra om man är inne i en kris där man inte får exportera lika mycket som tidigare. Då kanske det skulle vara att föredra att stimulera den inhemska konsumtionen, exempelvis med ett höjt barnbidrag som vi socialdemokrater tycker kunde vara lämpligt eller ett höjt underhållsstöd för ensamstående med barn eller andra delar som vi faktiskt vet går rakt ut i konsumtion. För som jag sade i mitt tidigare inlägg: Barn växer och behöver nya kläder och skor även under en jobbkris. Men den borgerliga regeringen valde annorlunda. Jag vill hävda att ni valde att slarva bort högkonjunkturen och slösa bort våra gemensamma pengar på skattesänkningar till redan välbeställda. Nu är det en jobbkris som spiller över i välfärden. Lärare sägs upp i detta nu. Barnen får betala krisen medan skattepengarna bränner i redan välbeställdas fickor. Jag kan tycka att en debatt som handlar om en särskild föräldrapenning för ensamföräldrar faktiskt kan vidgas till att prata lite mer om familjepolitiken i stort, för jag är fullständigt övertygad om att just ensamföräldrar som statsrådet Hägglund pratar så fint om på regeringens hemsida hade behövt en ambitiös familjepolitik med insikt om det som jag sagt tidigare om att ungar också växer under en jobbkris. Men som sagt: De får vänta på det enda lilla som den borgerliga regeringen lovade, nämligen den särskilda föräldrapenningen, och jag väntar med dem.
Herr talman! Efter den här utläggningen är det klart att man frågar sig: Löste Socialdemokraterna det här problemet under den tid som de själva satt i regeringsställning? Svaret på den frågan är nej, man gjorde inte det. Vi har ett underlag. Vi behöver alltså ingen extra departementsskrivelse, utan här finns den gamla Föräldraförsäkringsutredningens förslag som vi har som en grund. Den kommer att användas som en grund, som sagt var, men behöver förändras på en del punkter. Vi kommer med ett förslag som kommer att innebära en proposition inom några veckor till riksdagen, och riksdagen kommer att kunna ta ställning. Det är rätt som Matilda Ernkrans säger att det säkert vore populärt hos många barnfamiljer om regeringen, utöver att en vanlig småbarnsfamilj har fått skattesänkningar på kanske 3 000 kronor per månad, gjorde ytterligare saker där. Men det handlar naturligtvis om att ta ansvar i en svår ekonomisk situation. Därför vore det oklokt, som jag ser det, att nu lova till exempel stora barnbidragshöjningar eller andra reformer som innebär att man enbart späder på konsumtionen. Vi måste ta ansvar i en svår tid så att Sverige håller genom hela den här krisen som vi ännu inte kan bedöma djupet av eller långvarigheten i. Vi måste ta ansvar. Det går inte att bara sprätta över pengar på ett oöverlagt sätt. Vi har identifierat ett problem som drabbar en del ensamstående föräldrar. Det problemet har vi arbetat fram en lösning på. Riksdagen kommer inom kort att få ta ställning till detta.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att det som sagt är glädjande med beskedet att det kommer en proposition inom kort till riksdagen när det gäller särskild föräldrapenning, men jag kan också konstatera att vi har lite olika inriktning och syn på vilket som är det bästa sättet att ta sig genom den här jobbkrisen. Jag är fullständigt övertygad om att barnen inte ska få betala krisen. Därför är jag mycket stolt och glad över Socialdemokraterna, som dels klarar av att göra riktiga och viktiga satsningar på en modern och ambitiös familjepolitik som innefattar höjda barnbidrag, särskild föräldrapenning och höjda underhållsstöd för att nämna några åtgärder, dels har en insikt om att det är nu det handlar om att rädda jobben i välfärden. Varför ska vi spä på arbetslösheten ytterligare i den jobbkris som vi redan har? Nu är det en riktig och viktig ekonomisk politik att faktiskt rädda jobben i välfärden, att se till så att vi kan behålla lärare, förskollärare och fritidspedagoger ute i våra förskolor och skolor - att se till att inte barnen får betala krisen, som de inte har skapat själva. Men den borgerliga regeringen med statsrådet Hägglund i spetsen försöker sig på en annan ordning, nämligen att låtsas som om vi räddar Sverige genom att vara passiva och sitta med armarna i kors. Jag är fullständigt övertygad om att passivitet innebär att riskera vår välfärd och slösa bort framtida skattepengar. Och jag är fullständigt övertygad om att Sveriges barnfamiljer - Sveriges barn - behöver en ambitiös familjepolitik. De behöver en politik där vi investerar Sverige ur den här jobbkrisen. Det är deras framtid vi pratar om.
Herr talman! Först vill jag hålla med Matilda Ernkrans: Vi har olika inriktning och syn. Till vår syn och vår inriktning hör att vi inte ska låna upp stora pengar för att genomföra reformer som vi inte vet om vi klarar av. Vi befinner oss i en situation som är ytterligt allvarlig för vårt land, där ofinansierade utgifter på mångmiljardnivå kommer att behöva betalas av våra barn och barnbarn, och det är en linje som jag inte företräder. Jag tror att det är klokt att vara ansvarsfull och att se till så att vi kan rida ut hela den här krisen, oavsett hur lång den blir. Jag tror att Matilda Ernkrans i kammaren i det här senaste inlägget företräder en linje som inte hade varit Socialdemokraternas om ni hade varit i regeringsställning. Om vi ser på ert record när det gällde hur man hanterade krisen under andra halvan av 90-talet ser vi att det inte var den linjen som Matilda Ernkrans företräder. Då handlade det om stora besparingar i transfereringssystemen och rejäla nedskärningar för att få inkomster och utgifter att gå ihop. Det som Matilda Ernkrans förespeglar den som eventuellt läser protokollet är någonting annat än det som skulle vara Socialdemokraternas linje i regeringsställning. Vi tar ansvar, herr talman. I det ansvarstagandet ingår att genomföra nödvändiga reformer. Till de reformerna hör en förändring av föräldraförsäkringen så att vi förbättrar skyddet för ensamstående föräldrar som blir sjuka.